Herr talman! Jag begärde ordet därför att herr Brandt i sitt inlägg sade att den i trepartiöverenskommelsen föreslagna avgiften på 20 öre för engångsförpackningar inte hade något samband med miljövård. Det är ett direkt felaktigt påstående, därför att det har inte föreslagits någon avgift med 20 öre på engångsförpackningar i trepartiöverenskommelsen. Det har påvisats både genom vad jag citerat ur trepartiöverenskommelsen och genom att texten visades på bildtavlan här i kammaren. Att förslaget har samband med miljövård framstår väl ganska klart. Varför föreslås annars avgift enbart på engångsförpackningar? Självklart har talet om miljövården varit med i resonemanget. Som jag har uppfattat det var en av förutsättningarna för att det skulle bli en trepartiuppgörelse att avgiften skulle läggas på engångsförpackningarna därför att den var betingad av miljövårdsaspekter. Avgiften skulle inbringa 140 miljoner. Det är vad som är utsagt. När man har olika uppfattningar om vad man kommit överens om så måste det som skrivits ligga till grund för bedömningen av vad som har överenskommits. Herr Brandt nämnde något om den tremannagrupp som hade att räkna fram olika alternativ. Jag vill där bara säga att det är väl helt naturligt att, när förslaget hade väckts om att ta ut en avgift även på returglas, man då räknade fram olika alternativ på detta. Detta har presenterats för grupperna, och det är de som haft att träffa avgörandet. När man inte kunde nå en överenskommelse på något av de alternativen, så såg jag som min uppgift att försöka komma fram till vilket lägsta belopp som vi kunde ta ut på engångsförpackningar och vilka engångsförpackningar vi skulle lägga avgift på för att uppfylla det som är klart utsagt i överenskommelsen, nämligen att avgiften skulle inbringa 140 miljoner. Här sades också att det hade lämnats information om att uppgörelsen också omfattade juice och stilldrinkar, men jag har fått en annan uppfattning. Även där måste man följa vad som är skrivet. Sedan gör herr Brandt rätt stor sak av att vi har utelämnat stilldrinkar och juice i vår reservation. Men, herr Brandt, ni har själva utelämnat 90 miljoner av 250 miljoner förpackningar. Ni har vidare föreslagit att Kungl. Maj:t skall ges rätt att medge befrielse från avgiften om särskilda skäl föreligger. Då är det väl inte så förfärligt stor skillnad att man här behöver förstora upp den motsättningen. Herr Brandt säger också att man från majoritetens sida inte vill medverka till ett system som totalt förändrar förhållandena för en sektor i vårt näringsliv. Är det riktigt att ge en sådan skildring? Är skillnaden mellan oppositionens och reservanternas ställningstaganden så stor? Låt oss ändå komma ihåg att skillnaden är antingen 14 öre eller 10 öre och att vårt förslag icke är de 20 öre som man gärna vill framhålla.

Herr talman! Herr Brandt ger mig beröm för att jag har stått för överenskommelsen till punkt och pricka. Jag är väldigt tacksam för det. Men det är nog litet för mycket sagt. Jag är inte ensam, herr Brandt. Folkpartiets hela riksdagsgrupp står bakom denna överenskommelse, så jag är i gott sällskap. Det förvånar mig att utskottets ordförande så litet vet vad som står i överenskommelsen. Jag skall upprepa det: ”En särskild avgift på engångsförpackningar införs, vilken beräknas ge en inkomstförstärkning av 140 miljoner kronor per år. Den förutsätts träda i kraft den 1 mars 1973.” Så står det i överenskommelsen. Vi skall skaffa 140 miljoner kronor. Det visar sig att med 14 öre per engångsförpackning får man fram de 140 miljonerna. Man får naturligtvis in mycket mer om man tar det vidare fältet, men det har vi varit för osäkra att kunna gå in på nu. Herr Brandt åberopade naturvårdsverket och sade att returglasen kommer att skapa ännu större problem därför att de skulle komma att kastas. Returglas är till för att återställas, och de blir återställda om man sätter en ordentlig pant på dem. Det är det syftet vi försöker nå med en så pass hög pant att det blir ett intresse att returnera glasen i stället för att kasta dem. Är det så att man vill åberopa naturvårdsverkets experter och säga att det förekommer så litet returglas ute i naturen, skulle jag vilja rekommendera dem som inte känner till förhållandena och som tydligen aldrig varit ute efter en väg, att studera hur det ser ut omkring våra vägar med nedskräpning av flaskor m.m. Jag måste säga att jag betraktar ett kolapapper som betydligt ofarligare än en trasig glasflaska. Nu har herr Brandt högläst ur Dagens Nyheter. Det hade varit bättre om herr Brandt tittat på vad reservanterna i utskottet har sagt. Det är väl det som vi diskuterar här och inte någon artikel i Dagens Nyheter. Jag tycker att det är rätt genant att utskottets ordförande är så dåligt underrättad att han inte ens vet vad som står i reservationen. Det är vidare ett verkligt festligt resonemang man för att om man sätter panten för högt, skulle folk springa till glasbruken och köpa tomflaskor för att bära dem till bryggarna. Detta måste väl ändå vara ett grovt skämt. Herr Brandt menar väl inte allvar med detta. Det passar bättre i ett seriemagasin än i en seriös debatt i Sveriges riksdag. Herr talman! Jag vill till slut bara beträffande moderaterna och kommunisterna, som nedlägger sina röster i detta ärende, säga att det är rätt intressant att de har funnit varandra i varje fall i en fråga.

Herr talman! Det var inte mycket att svara på egentligen. Jag har ju försökt att klargöra vad vårt förslag innebär. Jag är övertygad om att de som studerar ärendet närmare förstår att det som vi föreslår är det riktiga. Intressenterna säger att det är det ”minst dåliga” av de förslag som har framlagts — och de må gärna anse det — men om de får välja ställer de sig enhälligt bakom utskottets förslag. Herr Josefson i Arrie säger att det i kommunikén uttalades att förslaget om en avgift på 20 öre var miljövänligt. Men jag sade att jag inte betraktar detta förslag som miljövänligt och att egentligen inte någon gjorde det. Herr Larsson i Umeå menade att jag hade sagt att han står för överenskommelsen. Nej, jag sade inte så, men det är finurligt citerat. Jag sade att herr Larsson är den ståndaktige tennsoldaten; han står fast vid vad han tror att överenskommelsen innebär. Sedan försökte jag vederlägga hans tolkning. Han tolkar överenskommelsen på sitt sätt, och vi tolkar den på ett annat sätt. Det var på den punkten jag citerade Dagens Nyheter — men jag kan också citera många andra tidningar som slår fast att ni har sprungit ifrån överenskommelsen. Det är väl alldeles uppenbart, som jag underströk, att man inte kan höja panten utan höjning av priset på flaskan. Skall man höja panten på flaskan, måste också priset på flaskan vid köp från glasbruket höjas. Men om man å andra sidan, som någon sade, lägger på 50 öre i pant och flaskan kostar 19 öre i tillverkning, skulle det då inte löna sig att köpa flaskor direkt från glasbruket och lämna in dem till livsmedelsdetaljhandeln? Det är ju inget fel i det resonemanget. Om herr Larsson anser att den möjligheten hör hemma i seriemagasinen, måste han själv ha blivit alldeles förvillad av sådana. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall hålla någon rättegång mellan herr Brandt och mig i frågan om jag står för överenskommelsen eller inte. Jag skulle tro att den tvisten löser sig, om herr Brandt gör som jag, dvs. läser vad som står i överenskommelsen.
Herr talman! Det var väl en olyckshändelse att herr Brandt betecknade den tredje punkten i överenskommelsen som 20-öresförslaget. Ingen kan påstå att siffran 20 öre nämns i punkt 3, utan där redovisas ett totalbelopp för engångsförpackningar. Det var det som jag ville framhålla, och jag tror att herr Brandt måste hålla med om detta. Vidare har vi inte sprungit ifrån uppgörelsen. Det står ingenstans i uppgörelsen att den skulle omfatta alla engångsförpackningar utan bara att man skall ha en inkomstförstärkning på 140 miljoner kronor, vilken skall tas ut genom en särskild avgift på engångsförpackningar. Därutöver står ingenting angivet. Det förekommer olika tolkningar av de resonemang som förts. Jag känner inte till dessa, eftersom jag inte deltagit i dem, och kan därför inte bedöma vad som där sagts. Vi har emellertid haft att gå efter vad som är inskrivet i överenskommelsen, och där fastslås som sagt inget annat än att den skall gälla engångsförpackningar, och dessutom anges ett totalbelopp.

Herr talman! Jag har ett skrivet anförande med mig som jag hade Onsdagen den tänkt läsa upp, men vår värderade utskottsordförande gjorde en del 21 februari 1973 uttalanden som jag först måste försöka bemöta. Så) Det är inte ofta man hör en socialdemokrat i denna kammare med sådan vällust citera vad näringslivet och t.o.m. Industriförbundet har sagt. Det var nästan som om Guds eget sanningsvittne hade talat till herr Brandt genom Industriförbundet. Näringslivet och de företag som är producenter inom förpackningsindustrin vill naturligtvis inte ha någon större förändring i konkurrensförhållandena. Det har jag full förståelse för. Frågan är bara vems synpunkter vi skall rätta oss efter. För min del har jag sett överenskommelsen på denna punkt som en naturvårdsöverenskommelse. Som både herr Larsson i Umeå och herr Josefson i Arrie har sagt står det i överenskommelsen att det skall införas en avgift på engångsförpackningar. Något mera står det inte. Jag har inte haft möjlighet att läsa socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll, som herr Brandt hänvisade till. Där skulle stå någonting om att avgifter skulle läggas på engångsförpackningar med olika drycker, bl.a. juice. Jag får väl fråga om där också står någonting om att det borde läggas avgift även på engångsförpackningar för snus, choklad, cigaretter osv. Vad vet jag? Vi har inom folkpartiet rättat oss efter vad som står i överenskommelsen, som herr Larsson i Umeå och herr Josefson redan har beskrivit. Där står att det gäller en avgift på engångsförpackningar som skall ge 140 miljoner kronor, och det gör vårt förslag. Vidare citerade herr Brandt mycket av vad generaldirektör Paulsson i naturvårdsverket har sagt. Jag skall också läsa upp två meningar ur den skrivelse som vi har fått från honom och där det står: Statens Naturvårdsverk, Generaldirektören. Skrivelsen är ställd till skatteutskottet. Där sägs bl.a.: ”Från miljöskyddssynpunkt är det viktigt att man gör klart för sig vilket mål man vill uppnå. Genom en avgift på engångsförpackningar skulle man sannolikt få en viss övergång till returglas.” Det är just denna tankegång som vi har följt. Vi har målet klart för oss, och vi har lagt ett förslag som skulle föra fram till det målet. Herr Brandt hänvisade också till flera andra skrivelser som skatteutskottet har fått men nämnde inte en skrivelse som utskottet har fått från en partivän till honom själv. Denne har intervjuats i pressen och säger bl.a.: ”Jag är djupt besviken på den socialdemokratiska majoriteten i skatteutskottet. — — — Jag beklagar verkligen att Valfrid Paulsson bundit sig så hårt för att försvara förpackningseländet.” Han anser vidare att majoritetens beslut är ett slag i ansiktet på miljövårdsvännerna. Jag skall inte polemisera längre mot vår värderade utskottsordförande utan övergå till det anförande som jag från början hade tänkt hålla. Under efterkrigstiden har en tendens till ”köp, slit och släng” gjort sig tydligt märkbar. Särskilt i förpackningssammanhang har den slagit igenom. Ur miljövårdssynpunkt har den fått tre konsekvenser: dels skräpar den ner i naturen och ger mängder av sopor, dels innebär den slöseri med naturtillgångar och dels innebär den slöseri med energi både vid produktion och vid destruktion av engångsförpackningar. En opinion har vuxit sig allt starkare att man på något sätt måste angripa dessa problem såsom ett led i kampen mot miljöförstöringen. Det finns annan miljöförstöring som till sin omfattning är större, såsom den stora oljekonsumtionen i världen, oljespill i världshaven, nedsmutsning av luft osv. Men det finns ingen anledning att inte angripa den mindre miljöförstöring som engångsförpackningarna innebär bara därför att det är svårt att komma till rätta med större miljöförstöringar. Folkpartiet har klart sagt ifrån i sitt miljövårdsprogram: ”Miljöpolitiken bör vara en övergripande verksamhet.

Han ironiserade över folkpartiets positiva ställningstagande till miljöavgifter förra året. Litet senare på våren röstade vi här om förbud mot engångsförpackningar, och då var herr Hermansson och jag på samma linje: Vi ville ha förbud. Jag är fortfarande för ett sådant, men jag är medveten om att det kan ställa till mycket stora svårigheter att helt plötsligt fatta sådana förbudsbeslut. Därför ser jag liksom folkpartiet i övrigt miljöavgiften såsom ett komplement, en möjlighet som man kan tillgripa när man vill ha en mjukare förändring till stånd. Mot den bakgrund jag här beskrivit accepterade folkpartiet att såsom ett led i trepartiöverenskommelsen den 25 januari skulle ingå ”en särskild avgift på engångsförpackningar”. Folkpartiet såg häri en chans att i praktisk handling slå ett slag för aktiv miljövård. — Riksdagen skulle få möjlighet att fatta beslut om en miljövårdsavgift. Bara ett skäl talade emot avgift på engångsförpackningar, nämligen hotet mot sysselsättningen inom förpackningsindustrin. Denna har hela tiden utgjort en viktig faktor i debatten om hur miljövårdsavgiften skulle utformas. Alla har varit överens om nödvändigheten av att göra en mjuk start, så att branschen fick möjlighet till successiv omställning och att bibehålla sysselsättningsgraden. Uträkningar inom skatteutskottets kansli visade att en avgift om 14 öre på engångsförpackningar innehållande redan i dag beskattade drycker skulle räcka för att få in det i trepartiöverenskommelsen angivna beloppet. Folkpartiet stannade därför för beloppet 14 öre och för den nämnda avgränsningen mellan olika drycker, och så gjorde också centerpartiet. Socialdemokraterna föredrog en allmän förpackningsavgift för både engångsoch returförpackningar om 10 öre och utökade sortimentet till vissa förpackningar för juice och s.k. stilldrinks. Eftersom returglas enligt samfälld uppfattning utnyttjas genomsnittligt tio gånger blir avgiften uppdelad. Relationerna i socialdemokraternas förslag kan därför sägas vara 10—1, dvs. 10 öre på engångsoch 1 öre på returglas. Det finns således en ”spännvidd” på 9 öre i deras förslag, medan folkpartiets och centerns gemensamma förslag, 14—0, har 14 öres spännvidd, alltså 5 öre mera. Denna femöring tar socialdemokraterna som orsak till att måla den onde på väggen. Femöringen skulle — enligt utskottsmajoriteten — ”medföra betydande omställningsproblem” både inom förpackningsindustrin och inom handelsledet. Sysselsättningen skulle riskeras och ”omotiverade konkurrenssnedvridningar befaras”. Konsumenternas inköpsvanor omställs inte så lätt. Med vårt förslag om 14 öres miljöavgift på engångsförpackningar skulle en successiv övergång till returförpackningar bli följden även av den anledningen att vi i vår reservation förordar en överenskommelse om höjd pant på returglas. Förpackningsindustrin är högt automatiserad och antalet anställda därför relativt få. Ökad konsumtion av drycker i returförpackningar skulle öka sysselsättningen på flera sätt, dels skulle produktionen av returglas öka, dels skulle insamlingar av tomglas, transporter, diskning m.m. ge flera arbetstillfällen. När det gäller att värna om sysselsättningen har de senaste årens riksdagsarbete i hög grad visat det dominerande intresse som denna fråga har för folkpartiet. Folkpartiets aktivitet för sysselsättningens stimulerande har vid flera tillfällen varit större och i tiden kommit före regeringens åtgärder. Låt mig därför slå fast att värnet om sysselsättningen har fått väga mycket tungt när folkpartiet tagit ställning för en miljöavgift på 14 öre för engångsförpackningar såsom den lämpliga formen för en mjuk övergång med möjlighet för förpackningsindustrin till successiv omställning av produktionen. Skillnaden i uppfattning i dagens aktuella fråga ligger på miljövårdsplanet. De nyssnämnda citaten ur folkpartiets miljövårdsprogram klargör tydligt vår inställning i dessa frågor. Vi måste stoppa det slöseri med naturtillgångar och energi som engångsförpackningar innebär. Det gäller för statsmakterna att enligt den socialliberala politikens mål socialt styra marknadsekonomins krafter. Kampen mot miljöförstöringen är just ett sådant område där samhället måste dra upp de ramar inom vilka produktionen skall arbeta. Det är inte förpackningsindustrin som skall styra konsumtionen! Den skall konsumenterna styra själva. Och när det gäller engångsförpackningarna så har många medborgare röstat med folkpartiet bl.a. därför att de vet att vi sedan länge har en klar inriktning i kampen mot miljöförstöringen, en inriktning som vi inte kompromissar bort i kortsiktiga lösningar. Det är den konsumentviljan som vi nu har velat tillvarata genom en miljövårdsavgift på engångsförpackningar. Vi hade i dag kunnat fatta ett beslut som visserligen inte haft revolutionerande följder men som med sin principiella inriktning visat vägen till en successivt miljöförbättrande produktion på förpackningsområdet. Kanhända har den diskussion som föregått dagens väntade beslut dock varit nyttig såsom en fingervisning för förpackningsindustrin att inte extremt hårt satsa på engångsförpackningar.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

Herr talman! Jag måste ännu en gång understryka skillnaden mellan de båda förslagen.

Avgiften blir då som herr Hörberg säger högst 1 öre på en returflaska. Den skillnaden, säger herr Hörberg, är inte stor — den kan inte förorsaka sådana omställningssvårigheter som herr Brandt talade om. Nej, men den väsentliga skillnaden ligger inte däri. Det har jag försökt förklara, och det måste man göra klart för dem som inte förstår detta. När den socialdemokrat som herr Hörberg citerade talade med mig i telefon kom jag underfund med att han inte förstod ett dugg av vad vårt förslag innebar, utan det förklarade jag för honom. Den väsentligaste skillnaden ligger ju i att det blir möjligt för detaljhandeln att höja panten. Eftersom ett glas kostar 19 öre kan panten inte höjas i dag. Förutsättningen för att den skall kunna höjas är att priset på glaset stiger. När detaljhandeln nu får betala 10 öre mer för glaset hos glasbruket kan panten höjas med 10 öre. De som tillverkar returglas kommer inte i ett sämre läge än de som tillverkar engångsglas, utan det blir en mera jämn konkurrens. Det är ju det som är det väsentliga. Det suveränt bästa i förslaget är att man har denna enhetliga avgift som får de konsekvenserna att man stimulerar till att köpa varan i returglas med den högre panten, som redan nu har höjts därför att vi har beslutat detta i utskottet.
Herr talman! Herr Brandt gör gällande att det inte är någon väsentlig skillnad mellan oss i fråga om den här femöringen. Jag har emellertid funnit av hans inlägg både nu och tidigare att det är en väsentlig skillnad i tankegång mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Herr Brandt sade nyss att han inte har sett överenskommelsen som en miljövårdsöverenskommelse, och det är alldeles uppenbart att han inte har gjort det. Han har också talat med en partivän som jag citerade och som jag anser vara en privat naturvårdsexpert. Tydligen har herr Brandt inte förstått sin partifrände, och det är kanske inte så mycket att göra åt det nu. Det är klart att man inte kan undvika att en miljövårdsavgift på engångsförpackningar har en inverkan på konkurrensläget. Den kan inte vara konkurrensneutral, och det menar vi inte heller att den skall vara. Vi vill med vårt förslag tydligt markera att vi önskar en övergång på lång sikt från engångsförpackningar till returförpackningar.
Herr talman! Jag skall gärna medge att jag inte såg någon miljövårdande inriktning hos det förslag som trepartiöverenskommelsen innebar, men jag kunde inte undgå att märka att man i mittenpartierna förde resonemanget att det skulle vara så. För att få mitt förslag igenom när jag presenterade det för finansministern — vi ansåg att vi inte skulle gå emot trepartiöverenskommelsen i princip — sade jag: Det här får ju större miljövårdande effekt än vad man någonsin hade tänkt sig vid trepartiöverenskommelsen. Kan inte finansministern tala med Fälldin och Helén och försöka förklara det? Men det strandade på folkpartiet.
Herr talman! Jag höll nästan på att säga att det gläder mig att det strandade på folkpartiet. Vi har inte givit upp vår naturvårdslinje. Herr Brandt säger att förslaget skulle få för stor naturvårdseffekt i jämförelse med vad som är överenskommet, men det ger bara en bild av den skillnad som finns mellan socialdemokratin och folkpartiet när det gäller miljövårdsintresset. Och det är inte bara i dag vi har en fråga uppe där vi skiljer oss på miljövårdssidan. I fjol hade vi, som jag nyss nämnde, en omröstning här i kammaren om förbud mot engångsförpackningar. Socialdemokraterna röstade emot ett sådan förbud, och likadant gjorde de när vi hade en omröstning om panthöjningar. Jag tycker att bilden är rätt klar: miljövårdspartiet framför andra är folkpartiet.

Herr talman! Herr Brundin raljerar en hel del och går förbi rätt väsentliga saker. Han säger att en överenskommelse finns ej. Jag tycker att det är ganska meningslöst att föra en debatt under sådana förhållanden. Vi har ju visat överenskommelsen på TV-skärmen och vi har läst upp den ett flertal gånger, och så säger herr Brundin: Det finns ingen överenskommelse. Herr Brundin! Det finns en överenskommelse, men den har inte hållits av alla parter — det är det rätta sakförhållandet. Sedan har herr Brundin väldigt stora bekymmer för juice i ”engångsförpackningar” respektive hushållsförpackningar. Jag delar uppfattningen att detta kan vara bekymmersamt. Men det skulle vara väldigt lätt, herr Brundin, att klara den saken, om moderaterna hade mod att rösta på den linje som folkpartiet och centern har, där man skickar över det hela till den sittande utredningen för att snabbt få fram förslag. Men nu medverkar ni till att det socialdemokratiska förslaget går igenom, och det innebär att det blir en beskattning och en belastning på de här produkterna. Det är resultatet av moderaternas agerande i denna fråga.

Herr talman! Det är synd att herr Brundin inte har klart för sig att det trots allt har träffats en överenskommelse, vare sig den nu finns på bildskärmen i denna kammare eller någon annanstans. En överenskommelse har i alla fall träffats. Det är tolkningen av den överenskommelsen som vi och mittenpartierna tvistar om. Men överenskommelsen finns, herr Brundin! Herr Hermansson sade tidigare att den socialdemokratiska regeringen skall tänka igenom sina förslag. Ja, när det blev klart att vi måste uppfylla förpliktelserna i jordbruksavtalet och jordbrukarna måste få sina pengar, så fick naturligtvis den socialdemokratiska regeringen tänka igenom hur man skulle få in dessa pengar till jordbruket. Och efter att ha gjort det lade man så fram för riksdagen ett förslag om en skattehöjning med 8 öre på varje liter bensin och 3 öre på varje liter brännolja. Men då sade samtliga övriga partier nej. Och när situationen i vår lagstiftande församling nu är sådan att 163 av de 350 ledamöterna i kammaren är socialdemokrater, så behövde man ju inte vara så förskräckligt klyftig för att begripa att det förslaget inte skulle gå igenom, om man benhårt höll fast vid den finansieringen för att kunna hålla jordbruksavtalet. Därför inbjöd regeringen till förhandlingar om huruvida man från övriga partier kunde ansluta sig till denna väl genomtänkta finansiering eller inte. Och då träffades det så småningom en uppgörelse mellan regeringen och mittenpartierna.

Från moderaternas synpunkt är det kanske en utmärkt ståndpunkt, och herr Magnusson i Borås och herr Brundin kan ju stå här och raljera om det, men det hedrar ju på intet sätt moderata samlingspartiet att man inte vill ta konsekvenserna av tidigare fattade beslut. Nå, vid de förhandlingar som då kom till stånd blev herr Palme, herr Sträng, herr Fälldin och herr Helén slutligen överens om principerna, nämligen 3 öres förhöjning på bensinpriset och 500 kronor i förhöjd bilaccis. Dessutom enades man om att skaffa fram ytterligare 140 miljoner kronor medelst en avgift på engångsförpackningarna. Det är om detta som diskussionen har stått i utskottet. Om jag är rätt informerad blev man också vid dessa förhandlingar med partiledarna överens om att uppdra åt skatteutskottet att ordna de lagtekniska detaljerna och den praktiska utformningen av lagstiftningen. Vi har också haft de frågorna uppe till behandling i utskottet. Och det är främst fru Nettelbrandts förtjänst att vi då också fick ta del av en rad remissinstansers uppfattningar. Jag förmodar att både fru Nettelbrandt och andra ledamöter från mittenpartierna efter den genomgången av remissinstansernas uppfattningar blev på det klara med att det inte gick att komma fram på den väg som de fyra förhandlarna hade tänkt sig. Det har herr Brandt och jag och andra socialdemokrater i skatteutskottet informerat herrar Palme och Sträng om. Jag vet inte hur herr Fälldin och Helén har underrättats om vad remissinstanserna sagt — de kanske är felunderrättade, eftersom de intagit en annan ståndpunkt än vi. Både herr Palme och herr Sträng har sagt: All right, det är er sak i skatteutskottet att se till att det kommer in 140 miljoner kronor på i princip det sätt vi varit överens med de andra om. Det är det vi har försökt göra. Nu har det blivit oro i lägret, framför allt inom mittenpartierna. Det kanske beror på att de innan vi går till beslut här i kammaren har förlorat den offentliga diskussionen i den här frågan. Det finns såvitt jag vet ingen som sluter upp bakom mittenpartiernas förslag om en avgift enbart på vissa engångsförpackningar. Vi har haft det besvärligt när det gällt att utforma en lagstiftning på detta område, eftersom det är helt nytt för skatteutskottet liksom för alla andra. Massmedia har givit intryck av att vi politiker burit oss valhänt och dumt åt, och detta har dragit ett löjets skimmer över oss. Men de politiker som sitter i skatteutskottet har verkligen lagt sig vinn om att åstadkomma en lagstiftning som är praktiskt tillämpbar.

Men att vi blir missförstådda och att vårt arbete blir missförstått, det är sådant som händer i politiken, och det får vi väl ta med ro. Det förs naturligtvis en diskussion om vem som tolkat överenskommelsen rätt. Vi hade i utskottet möjlighet att ta initiativ, och det har vi gjort. Till grund för det hade vi en presskommuniké, där det talades om en avgift på engångsförpackningar — vilket slag av engångsförpackningar var inte sagt. Vi tolkar överenskommelsen så att vi vid införandet av denna avgift och införskaffandet av de 140 miljonerna till statskassan inte skall störa den produktion som i dag finns, inte utsätta oss för risken att det uppstår sysselsättningssvårigheter, vare sig bland glasbruken eller bland andra förpackningstillverkare. Vi vill inte heller åstadkomma en snedvriden konkurrens mellan distributörerna ut till konsumenterna, så att affärer, kiosker och andra får bygga om, utvidga och anställa mera folk för att i större utsträckning än tidigare ta hand om returglas. Vi vill inte störa bilden här.

Herr Hermansson sade — och på denna punkt instämde herr Hörberg; folkpartiet har tydligen ett liknande krav i sitt partiprogram — att han haft en motion om ett stopp för alla engångsförpackningar. Även om jag är litet kunnigare i dag än jag var i början av januari på detta område vill jag fråga dessa två herrar: Vad menar ni med engångsförpackningar? Herr Hermansson sade att det är förpackningar av glas, plåt och plast. Vad skall de innehålla då? Är det bara de som innehåller drycker eller är det de som innehåller t.ex. snus, cigarretter, inlagd sill, marmelad, sylter, kött och fläsk? Här är det ju också fråga om ett slags engångsförpackningar. Om man har någon hård plast i botten och drar plast över köttstycket slängs ju den förpackningen. Är det också detta som herr Hermansson och herr Hörberg anser vara engångsförpackningar och skall dessa i så fall förbjudas? Vi har fått en utredning från Industriens utredningsinstitut som visar vilka miljardbelopp det skulle vara fråga om i kostnadshöjande riktning, om man strikt och konsekvent skulle hålla sig till er tolkning av vad som menas med engångsförpackningar. Man kan diskutera om man skall betrakta detta som en miljövårdsavgift. För min egen personliga del vill jag hålla med dem som säger att det är en skatt, ty det är ju vad det i verkligheten är. Jag har svårt att förstå mittenpartisterna, framför allt folkpartisterna, som så benhårt håller fast vid att det skall kallas för miljövårdsavgift och att det är en avgift. När vi socialdemokrater säger att vi skall höja den s.k. arbetsgivaravgiften vill inte folkpartiet kalla den för arbetsgivaravgift utan det talas hela tiden om löneskatt. Varför kan vi inte vara överens om att avgift och skatt i sådana här sammanhang och med dessa motiv har precis samma innebörd? Ni kan fortsätta att kalla det för avgift och jag, och jag hoppas flera socialdemokrater, kallar det för en skatt. Då vet vi var vi står någonstans. Det har varit svårt för utskottet att få en utformning av lagen som inte skall störa eller bli alltför svårtolkad. Majoritetens förhoppning är att vi tack vare ett duktigt sekretariat och andra medhjälpare har fått en lag där svårigheterna i den praktiska tillämpningen ändå relativt lätt skall kunna komma att avhjälpas. Men innan jag slutar, herr talman, vill jag ändå konstatera ytterligare en sak, nämligen att vi upprepade gånger har sett hur de tre borgerliga partierna har olika uppfattningar i stora och avgörande frågor. De säger att de skall kunna regera tillsammans om de får väljarnas förtroende efter den 16 september. Jag vill bara påminna om att inte heller i denna fråga, även om det är en liten detalj i hela regeringsarbetet, har de tre borgerliga partierna varit överens, utan de har haft minst två olika uppfattningar.

Herr talman! Herr Kristenson försökte göra gällande att vi inom moderata samlingspartiet inte skulle vara beredda att ge jordbrukarna den kompensation som de skall ha enligt avtalet. Vi har aldrig ett ögonblick tvekat när det gäller att fullfölja jordbruksavtalet, och det har inte på minsta sätt något samband med den här beskattningen. Det är bara ni inom det socialdemokratiska partiet som har gjort den kopplingen. Vi kommer i maj månad att ta ställning till kompletteringspropositionen, och då kommer vi också att framlägga de förslag som vi finner lämpliga.

Enligt min mening är det knappast ansvarsfullt att fullfölja en sådan linje. Det finns därför i dag inte något annat sakligt riktigt förslag än vårt, dvs. avslag på skatteutskottets förslag.

Herr talman! Jag skall svara på den fråga som herr Kristenson ställde. Det är inte på det viset som han sade, att vi hade haft en motion, utan vi har en partimotion, väckt den 12 januari i år och som för närvarande — hoppas jag — utskottsbehandlas och kommer upp på riksdagens bord så småningom. Vad vi där kräver är förbud mot tillverkning och försäljning av öl och läskedrycker i engångsförpackningar av glas, plast och metall inom läskedrycksoch bryggeribranschen. Det är alltså väl definierat vad vi avser med det kravet. Låt mig, herr talman, när jag ändå har ordet, ta upp en liten sak som herr Brandt anförde. Han instämde i mitt påpekande att denna fråga inte har särskilt mycket med miljöpolitiska strävanden att göra. Men jag tycker utskottet är väldigt inkonsekvent på den punkten i vad det skriver. På ett ställe tar utskottet bort miljöpolitiken ur bilden, men i andra sammanhang vill utskottet ha den med. Det står exempelvis längst ned på s. I i utskottets betänkande: ”Utskottet har därvid ansett sig böra föreslå även andra åtgärder som dels på ett lämpligt sätt kompletterar de miljöpolitiska strävanden, som får anses vara en förutsättning för uppgörelsen, — — —.” Sedan resonerar utskottet på ett annat sätt litet längre fram. Det finns alltså en väldigt stor inkonsekvens i utskottets framställning. Herr Brandt valde en av de bägge linjer som faktiskt finns här och som strider mot varandra.
Herr talman! Det var bara en punkt i herr Kristensons intressanta anförande som jag blev litet förvånad över. Han frågade varför vi envisades med att kalla detta för avgift. Jag vill gärna tala om för honom att vi ser det som en avgift i syfte att få en övergång till stånd från engångstill returförpackningar. För övrigt används ordet ”avgift” i trepartiöverenskommelsen, där det sägs att avgift på engångsförpackningar införs. Den formuleringen lär ha skrivits ned av herr Palme själv. I majoritetsförslaget i skatteutskottets betänkande står det ”Förslag till Förordning om avgift på vissa dryckesförpackningar”. Vi ser det såsom en avgift i miljöpåverkande riktning och icke som någon skatt.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, herr Hörberg, att det i vårt lagförslag står ”avgift” på engångsförpackningar innehållande vissa slag av drycker, men jag har försökt säga här ifrån talarstolen — och herr Brandt har gjort det före mig — att vi betraktar det som samma sak, vare sig man kallar det avgift eller skatt. Vad man i och för sig skriver uttrycker inte den effekt som man i verkligheten når. Jag försökte att åskådliggöra detta med ett exempel: När vi skriver arbetsgivaravgift, så kallar folkpartiet det för löneskatt. Det har vi inte protesterat emot. Ni får väl fortsätta att använda den benämningen på arbetsgivaravgiften. Sedan påstod herr Magnusson i Borås att moderaterna står fast vid jordbruksavtalet. Så är det naturligtvis inte, eftersom det råder prisstopp fr.o.m. den 1 januari i år på mjölkprodukter, kött och fläsk. Jordbrukarna får trots detta den inkomstförstärkning som avtalet ger dem. Vad moderaterna försöker göra är att ge jordbrukarna vad de skall ha enligt avtalet och först i maj månad ta ställning till hur detta skall finansieras. Så långt är det väl helt riktigt, herr Magnusson. Herr Magnusson påstår vidare att riksdagen inte kommer att veta vad den i dag beslutar om. Jag svarar bara för den socialdemokratiska gruppen; vi vet vad vi kommer att besluta, nämligen att införa en avgift på engångsförpackningar som innehåller vissa slag av drycker. Det är helt klart, och om herr Magnusson inte har begripit det, är det ännu inte för sent att sluta upp bakom oss när vi nu skall votera i stället för att bara sitta still. Det är möjligt att jag missuppfattade vad herr Hermansson — och även herr Hörberg — sade om att det hade varit en votering förra året om förbud mot engångsglas. Då hade tydligen kommunisterna och folkpartisterna varit överens vad beträffar engångsförpackningar. Därför ville jag fråga vad ni menade förra året och vad ni menar i år med förbud mot engångsförpackningar. Nu har vi fått en förklaring av herr Hermansson om vad vpk:s motion går ut på. När den motionen kommer tillbaka till kammaren och vi får veta vad utskottets förslag innebär skall vi ta ställning till den.
Herr talman! Jag vill bemöta herr Kristensons yttrande beträffande jordbrukspolitiken. Den tror jag inte han behöver ha några bekymmer för, utan vi kommer att sköta den finansieringen själva. Vad sedan beträffar mitt uttalande här, att riksdagen nu tydligen inte vet vad den gör, berättade herr Kristenson endast att han vet vad socialdemokraterna framförde, men han vet praktiskt taget ingenting om de verkningar förslaget kommer att få. Det är just det som är det allvarliga.

Herr talman! I miljövårdspolitiken använder statsmakterna en rad olika instrument: förbud, restriktioner, statsbidragsbestämmelser, information — t.ex. rikskampanjen Håll Sverige rent — och nedskräpningsförebyggande service. Enligt folkpartiets uppfattning måste vi också pröva ekonomiska styrinstrument i miljöpolitiken, t.ex. avgifter och skatter. Till för fyra veckor sedan har socialdemokraterna vägrat att praktiskt pröva hela registret av miljövårdsinstrument. För folkpartiets medverkan i trepartiöverenskommelsen blev miljöavgiften på engångsförpackningar av avgörande betydelse. Det är därför med besvikelse vi nu noterar att socialdemokraterna i skatteutskottet har tummat på den enligt vår uppfattning väsentligaste delen av överenskommelsen. Därmed har de också avstått från att renodlat pröva ett nytt instrument i miljövårdens tjänst. Miljöeffekten av de föreslagna åtgärderna får komma på sladden för den socialdemokratiska utskottsmajoriteten; det framgår klart av skrivningarna i utskottets betänkande. Miljöavgifter är inte någon tekniskt enkel fråga, utan det är mycket komplicerade frågeställningar. I åtminstone fem år har man diskuterat deras föroch nackdelar. Men bara därför att det här rör sig om tekniskt svåra problem kan man ju inte avstå från att söka lösa dem. Att just engångsförpackningarna borde bli föremål för det första försöket med medveten användning av avgiftsinstrumentet i miljövården har sin särskilda förklaring. Engångsförpackningarna utgör det kanske mest iögonenfallande och skadliga inslaget i nedskräpningen av naturen. Och nedskräpning i naturen är överraskande nog den form av miljöförstöring som allmänheten här i landet är mest angelägen om att det görs något åt. Det är inte den allvarligaste formen av miljöförstöring, men det är intressant nog den form som allmänheten kan göra något åt — genom att inte skräpa ner och genom att plocka upp skräp efter andra. Allmänhetens attityd till nedskräpning är alltså klar och helt entydig. Det vi då måste påverka är beteendet, så att beteendet anpassas till attityden. Det kan vi göra på flera sätt. Lagstiftning med totalförbud mot nedskräpning har vi redan, information och propaganda bedriver vi, t.ex. som jag nämnde genom rikskampanjen Håll Sverige rent, nedskräpningsförebyggande service erbjuds genom obligatorisk sophämtning, offentliga skräpkorgar, sopoch toalettservice för båtsportens utövare, soptunnor — dock ännu alltför få — längs vägarna. Ja, det finns många exempel. Ändå skräpas det ner i naturen. Hur det ser ut längs vägarna vet vi genom de skräpfrekvensräkningar som utförs av kampanjen Håll Sverige rent — numera i samarbete med vägverket. Resultatet av den första räkningen i våras har spelat en stor roll vid skatteutskottets behandling av avgiften på engångsförpackningar. Den statistiken har utnyttjats i syfte att misstänkliggöra förslaget om en miljöavgift. Förpackningarna utgör inte mer än 11 procent av skräpet längs vägarna, påpekar man helt riktigt. 11 procent av antalet nedskräpningsföremål! Men eftersom den här undersökningen avser att kartlägga ett felaktigt beteende, nämligen att slänga skräp, så ges ett kolapapper och en trasig flaska, en cigarrettfimp och ett gammalt bildäck samma tyngd i statistiken. Den som har trampat barfota på ett kolapapper och på en trasig flaska utan att märka skillnaden kan möjligen resonera så som bl.a. naturvårdsverkets chef gjorde inför skatteutskottet. Han jämställer dessa saker i nedskräpningshänseende. Har man praktisk erfarenhet av nedskräpningsproblemet, vet man vilken skillnad det finns mellan de här två typerna av nedskräpande föremål när det gäller skaderisker. Förpackningarna utgör alltså i skaderiskhänseende mycket mer än de angivna 11 procenten, kanske 50 procent. Det är en värderingsfråga. De flesta människor i det här landet är skräpskadade, dvs. de har någon gång skurit sig på en trasig flaska eller en plåtburk ute i naturen. Plåtburkar och krossat glas utgör också några av de allvarligare skaderiskerna för djur. För miljövårdsintresserade människor är därför alla åtgärder mot nedskräpning med förpackningar värda att pröva. Sedan fyra år tillbaka ägnar jag mycken tid och mycket intresse åt nedskräpningsproblemet i olika former. Praktiska erfarenheter både av uppdraget som länskampanjledare för Håll Sverige rent och av skräpplockning längs stränder och vägar, ute i skog och mark, säger mig, att åtgärder mot bruket av engångsförpackningar är en viktig del av kampen mot nedskräpningen. Men med detta löser vi bara en del av problemet. Det skall vi ha klart för oss. Det allra viktigaste är att engagera de enskilda människorna i kampen mot den här formen av miljöförstöring. Ett sådant engagemang utgör för övrigt en fin inkörsport till ett bredare miljöengagemang. Det goda har de senaste veckornas debatt fört med sig att nedskräpningsproblemet har kommit i blickfältet. Jag tror att redan det kommer att positivt påverka allmänhetens nedskräpningsbeteende. Från folkpartiets sida envisas vi med att kräva avgift på engångsförpackningar och höjd pant på returförpackningar på vin, sprit, öl och kolsyrade drycker. Vi har krävt sådana här åtgärder länge. De finns med i vårt miljöpolitiska program sedan lång tid. Just kombinationen avgift-pant ger en kraftig styrningseffekt, något som alla experter tycks vara överens om. Men det sade man inte inför skatteutskottet och vid sammanträden i naturvårdsverket, invänder kanske någon. Experterna uttalade sig inte om annat än en avgift. De uttalade sig inte om kombinationen avgift-pant. Utskottet ställde tydligen inte till de inkallade experterna den riktiga frågan, nämligen om effekten av kombinationen avgift-pant. De inkallade rådgivarna fick alltså inte möjlighet att ge ett råd på den här viktiga punkten. Det bevisar i och för sig att utskottsmajoriteten har tagit litet ytligt på miljöaspekterna och överbetonat finansieringsaspekten i sitt Reservanterna har däremot starkt betonat betydelsen av den här kombinationen av åtgärder. Den har funnits klar hela tiden i deras resonemang.

Pantens huvudsakliga syfte är att stimulera konsumenten att återlämna returförpackningen. Hög pant och avgift på alternativa förpackningar ökar återlämningsbenägenheten. Omfattande användning av returförpackningar inte bara minskar nedskräpningen i naturen utan bidrar också till minskad eller inte så snabbt ökad sopvolym och bättre naturresurshushållning. Sopkostnaderna och problem med sopbehandling lindras därigenom. Det är någonting som t.ex. herr Brundin totalt glömde bort i sitt inlägg. Särskilt tenn, som förbrukas i stora kvantiteter i ölburkar, är en knapp naturresurs och försvårar dessutom återanvändningen av den järnplåt som ingår i ölburkarna. Förpackningsutvecklingen är enligt min uppfattning ett av de mest påtagliga exemplen på en producentstyrd utveckling. Konsumenterna har inte genom sin efterfrågan kunnat påverka utvecklingen i önskad riktning. De nu aktuella åtgärderna för att begränsa bruket av engångsförpackningar och stimulera bruket av returförpackningar kan därför ses som en styrning av den förpackningstekniska utvecklingen i en riktning som bättre överensstämmer med konsumenternas önskemål. Beklagligtvis har skatteutskottets majoritet dock inte ställt sig helhjärtat på vare sig konsumenternas eller miljöopinionens sida. Herr Brandt sade att alla de ”intressen” som han hade rådfrågat i utskottet ansåg att utskottsmajoritetens förslag utgjorde den minst dåliga lösningen. Men de intressenter man talade med var tydligen bara näringslivet och administratörerna. Näringslivets syn på förhållandet mellan engångsförpackning och returförpackning, den kan vi läsa om i exempelvis PLM:s informationsbroschyr Fakta om engångsförpackningar. Där säger man: ”Det finns bara en förpackning som kan bli billigare än engångsglaset och det är returglaset. — Om Du lämnar tillbaka det!” Litet längre fram i texten står det: ”Återlämningen minskar eftersom panten får ett allt mindre reellt värde.” Slutsatsen är alltså helt klar. Returglaset är den för konsumenterna billigaste lösningen, och återlämningsbenägenheten stimulerar man genom att höja panten. Vad säger nu konsumenterna om detta? De konsumenter som spontant har låtit höra av sig och som jag har talat med under de senaste veckorna säger: Ingen avgift på returförpackningar. Det är alldeles uppenbart att detta är en principfråga, en miljöpolitisk fråga för dem. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Jag hoppas att herr Norrby i Åkersberga inte har fått informationerna från sina kamrater i skatteutskottet, därför att det han säger överensstämmer inte alls med vad folkpartiets representanter i utskottet anser. Jag tillbakavisar påståendet att vi i utskottet inte har tagit upp frågan om panten. Fru andre vice talmannen Nettelbrandt ställde frågan hur ett system med pant på förpackningar skulle verka, och naturvårdsverkets chef redogjorde för det — dvs. avgift kontra pant. Jag har hela tiden försökt tala om att allmänheten inte återlämnar returflaskorna därför att panten är för låg. Det visar också statistiken från Rent-län-utredningen och andra utredningar, och det går inte att vederlägga det. Ungdomen kastar flaskan på landsvägen så att den går i tusen bitar, oavsett om det är en returflaska eller ej. Hur skall folkpartiet, herr Norrby i Åkersberga, kunna åstadkomma en högre pant med sitt förslag? Inte höjer detaljhandeln priset och förlorar pengar. Skall det ske genom att riksdagen beslutar om en tvångsreglering? Vårt förslag, att höja försäljningspriset på flaskan för att därigenom kunna lämna en högre pant, är odiskutabelt det bästa förslaget. Det finns inga möjligheter för er att bevisa motsatsen.
Herr talman! Att panten är så låg, att den inte stimulerar till återlämning av returglas, är just det konstaterande man gör om man ger sig ut längs vägarna ute i naturen och tittar på vad som där finns. Alltså är det viktiga att höja panten och att se till att skillnaden i förpackningskostnad mellan engångsförpackningar och returförpackningar blir tillräckligt stor. Det syftet tillgodoser inte skatteutskottets majoritetsförslag. Hur skall man då kunna höja panten över priset för nytillverkad förpackning, frågar sig herr Brandt. Det kan helt enkelt göras så som reservanterna i skatteutskottet säger, nämligen att man som returförpackning inte räknar sådant som bara är en skenreturförpackning. Det blir då väldigt attraktivt för producenterna och distributörerna att vara med i pantsystemet. Då kan man göra som i Norge — sätta panten högre än nytillverkningsvärdet och kombinera det med kravet att återtagningsskyldighet inte skall föreligga för nytillverkade flaskor och förpackningar, bara för begagnade. Det är alltså enkelt att med en överenskommelse inom branschen, kanske baserad på en dispositiv lagstiftning, klara ut den här frågan. Och då förstärker man miljöeffekten av förslaget.

Herr talman! Herr Kristenson hade inte någon riktigt lycklig stund när han nyss i en sista replik skulle demonstrera för kammaren att han exakt inser vad det är han och hans grupp rekommenderar riksdagen att besluta. Han sade: Vad vi föreslår är en avgift på engångsförpackningar. Därmed var det mittenpartiernas förslag herr Kristenson refererade som sitt eget. Han glömde bort den väsentliga biten om en avgift på returförpackningar. Herr Brundin hade så rätt för en stund sedan — förvirringen är total. Men, herr talman, den förvirringen kan inte få tillåtas att gå riktigt hur långt som helst. Det finns två grupper medborgare som har grundade anspråk på att slippa bli pådyvlade någon del av ansvaret för den skattepolitiska cirkus som tre partier här har spelat upp. Den ena gruppen är Sveriges jordbrukare och den ändra är moderata samlingspartiet. Det är inte böndernas fel att vi har fått det här eländet. Det är inte Sveriges lantbrukare som skall ha de 360 miljoner kronor som hela paketet handlar om. Sveriges lantbrukare får inte ett enda öre mer än de redan förut var tillförsäkrade genom gällande avtal. Det är inte bönderna som behöver 360 miljoner. Det är finansministern som behöver 360 miljoner — som han nu skall plocka in på olika vägar. Bönderna får ingenting. Finansministern behöver de pengarna för att kunna genomföra detta trollerinummer som innebär att konsumenterna betalar en del av mjölkpriset vid mjölkdisken, en annan del av mjölkpriset vid öloch läskedrycksdisken och en tredje del på bensinstationen — och därmed skall förmodas tro att mjölken har blivit billigare. Det är för att genomföra detta trollerinummer som finansministern, inte bönderna, behöver 360 miljoner kronor. Låt oss inte lägga någon del av ansvaret på jordbruket. Det får ingen del av förtjänsten på det här. Moderata samlingspartiet vill heller inte ha någon del av ansvaret. Vi accepterar att eftersom herr Sträng redan har börjat genomföra sitt trollerinummer så måste kostnaderna för det på något sätt betalas — och det kostar nog 360 miljoner — men de måste inte betalas i dag. Vad skulle man säga, om en person, som erbjuds ett arbete med 6 000 kronor i månaden i lön, sade till den tilltänkte arbetsgivaren: Ja, det är jag nöjd med. Det är bra. Men jag måste ha 36 kronor den 20:e i månaden också, för annars går det inte. Hela kalkylen spricker om jag inte får 36 kronor den 20:e i månaden utöver de 6 000 kronor som jag får den 25:e. Det är ju så man resonerar när man försöker inbilla oss att man ovillkorligen i dag måste ha beslut om sammantaget 360 miljoner kronor. Moderata samlingspartiet har aldrig sagt att vi inte vill vara med och täcka dessa kostnader, precis som alla andra kostnader, men vi har framhållit att vi vill göra det den dag vi kan se hur mycket som verkligen behövs och hur det lämpligast skall tas in, dvs. exakt som alla andra år den dag mot slutet av vårriksdagen då vi vidtar statsreglering och över huvud taget avstämmer statens utgifter och inkomster.

Herr talman! Detta sista inlägg tarvar faktiskt ett bemötande. Jag har nog personligen tidigare under både 1950 och 1960-talen satt ett visst värde på det gamla högerpartiets korrekta inställning när det gäller att täcka statsutgifter. Ibland tyckte jag att det gick litet för långt. Jag tänker på när en av föregångarna till den nuvarande ledningen i moderata samlingspartiet gav sig på den gamle folkbildaren Thörnbergs pension för att spara pengar och därmed kunna hålla den i och för sig prisvärda balansen i statsutgifterna. Jag vill när vi nu avlyssnat herr Carlshamre — jag uppfattar honom inte som representativ för sitt parti, för då har degenerationen gått för snabbt — konstatera att det prov på ansvarlöst lättsinne som avslutningsvis kommit till uttryck i debatten icke kan stå oemotsagt.
Herr talman! Jag tror att jag vågar försäkra finansministern att jag i detta avseende är representativ för uppfattningen i moderata samlingspartiet. Vad det gäller är alltså inte om vi skall ha in pengarna eller inte utan om vi måste dela upp besluten. Finansministern och regeringen har vid årsskiftet genomfört en åtgärd, ett s.k. prisstopp. Vi skall normalt i maj se efter hur statens inkomster och utgifter skall fås att stämma, men nu litet före mitten av denna period, i februari, skall det vara ovillkorligen nödvändigt med ett delbeslut om 360 miljoner av 60 000 miljoner. Detta, herr finansminister, är nytt. Så har inte finansministern själv brukat uppträda tidigare. Vad vi har varit med om gång på gång och mycket ofta accepterat är att man samtidigt som man lägger fram ett visst utgiftskrävande förslag anger hur det skulle kunna finansieras. Men det skedde inte denna gång annat än i form av en presskommuniké. Prisstoppet genomfördes en dag och kostnadstäckningen för denna utgift, som är liten i förhållande till statens totala budget, skall beslutas en annan dag — eller rättare sagt två andra dagar med några veckors mellanrum — och sedan skall vi slutligen ta ställning till hela budgeten om ett par tre månader. Det är det som vi tycker är fullständigt onödigt.
Herr talman! Herr Carlshamre är, hoppas jag, tillräckligt intelligent för att förstå att det inte ramlar över finansministern vare sig 140 eller 360 miljoner från ovan, när vi kommer fram till maj månad innevarande år. Därför är detta, om nu herr Carlshamre är representativ för sitt parti, vilket jag fortsättningsvis förhoppningsfullt inte inbillar mig, en lång färd mot ett lättsinne som var miltals från den i övrigt ganska strama uppfattning om statens finanser som det gamla högerpartiet och jag hoppas även moderata samlingspartiet städse tidigare har visat.
Nej, herr talman, finansministern far med falskeligt tal. Detta har ingenting med ansvar och ekonomisk stabilitet att göra. Moderata samlingspartiet är precis lika angeläget nu som tidigare att ta ansvar för den ekonomiska stabiliteten och för att inkomster och utgifter går ihop. Men finansministern själv räknar med ett underskott i nästa års budget på 5 000—-6 000 miljoner kronor. Var underskottet i årets löpande budget till sist hamnar vet väl varken finansministern eller jag, men det går väl i samma riktning. Det är alltså vad som fattas i pengar. Hur skall man få någon människa att tro att det är så avgörande, om man några månader förr eller senare ökar eller minskar det underskottet med mindre än 1 procent, att den cirkus som vi har fått bevittna i dag har varit nödvändig. Det tror inte vi, och det gör nog inte finansministern själv heller. Det måste ligga något annat skäl bakom. Vi är ännu inte så insolventa i Sverige att täckningsanvisningen för 360 miljoner kronor av 60 000 miljoner kronor måste utfärdas några veckor tidigare än täckningsanvisningen för resten av dessa 60 000 miljoner kronor.
Herr talman! I början av herr Carlshamres inlägg tyckte jag mig finna en viss oro för det underskott i budgeten som han antog skulle uppstå. Den oron har tidigare när det gäller herr Carlshamres parti tagit sig uttryck i att man har försökt ge medelsanvisningar från något håll när man velat öka underskottet. Det saknar vi vid det här tillfället från herr Carlshamres och hans partivänners sida. Denna filosofi innebär att om man har ett stort underskott är gärdet redan upprivet, och det är bara att gå vidare på samma sätt. En sådan ekonomisk politik anser jag att ett ansvarigt riksdagsparti bör avhålla sig från.
Herr talman! Finansministern är med raska steg på väg bort från sakfrågan. Det är inte orginellt i dag; det har de flesta varit som har talat i denna debatt. Vad det handlar om, finansministern, är inte frågan om kostnadstäckning eller icke kostnadstäckning. Frågan gäller om vi skall fatta beslut om kostnadstäckningen vid en tidpunkt då vi kan överblicka behovet och har alla papper på bordet. Vi tycker inte alls om stora budgetunderskott annat än ibland, precis som finansministern själv som då och då använder budgetunderskottet som ett konjunkturpolitiskt medel. Hur stor dos av det konjunkturpolitiska medlet som kan vara lämplig att sätta in i år vet vi inte. Vi vet något mera om detta i maj, och då vill vi vara med och ta ställning och ta vårt fulla ansvar. Med denna långa rad av inlägg, herr talman, har jag velat säga att moderata samlingspartiet inte drar sig undan sitt ansvar för kostnadstäckning av de utgifter vi varit med om att besluta, men vi vill fatta beslutet om den kostnadstäckningen vid rätt tidpunkt och med rätt material på bordet. Att tre partier i dag anser det lämpligt att fatta beslut i ett ärende, som icke är utrett och där riksdagens ledamöter icke har underlag för sitt beslut, kan väl nödvändigtvis inte innebära att vi också i allmänhet skall behöva fatta budgetbeslut på samma torftiga underlag.
Herr talman! Jag är något generad över att behöva förlänga denna debatt. Felet är faktiskt inte mitt; det var herr Carlshamre som helt opåkallat sprang in i avslutningen av diskussionen med en beskäftighet, som gjorde att jag helt enkelt inte kunde sitta stilla i bänken. Efter herr Carlshamres senaste inlägg skall jag försäkra honom att vi kommer att nogsamt följa det moderata samlingspartiets förslag framme i maj månad. Vi kommer att nogsamt undersöka på vilket område herr Carlshamre och hans partivänner är beredda att skaffa fram dessa 360 miljoner kronor utöver ett budgetunderskott som förmodligen — om vi skall vara realistiska — ingen av oss vill förmera ytterligare. Jag tillåter mig tvivla på herr Carlshamres förmåga att skaffa fram dessa pengar, men det vore för tidigt av mig att deklarera det tvivelsmålet som ett faktum. Därför får jag inskränka mig till att göra herr Carlshamre uppmärksam på att han kommer att ställas under ytterst intensiv observation när det gäller sättet att skaffa fram detta belopp. Han har ju lovat att göra det.
Herr talman! Jag tar finansministerns senaste, och jag vill gärna för kammarens skull hoppas sista, inlägg i den här debatten som ett löfte. Han lovade att nogsamt ta del av moderata samlingspartiets förslag. Hade finansministern gjort det tidigare hade troligen Sveriges affärer varit bättre.

Herr talman! Under hela min riksdagstid har frågan om rättssäkerheten varit föremål för uppmärksamhet från riksdagen. Enigheten om att ge den enskilde möjligheter att bättre tillvarata sin rätt enligt gällande lag har, att döma av de debatter som förts i riksdagen, också varit stor. Mitt parti, centerpartiet, har också varit mycket aktivt på detta område. Under vårsessionen i fjol biföll riksdagen regeringens förslag till rättshjälpslag. Nu föreligger för avgörande justitieutskottets betänkande med anledning av regeringens förslag till komplettering av rättshjälpsreformen. Denna komplettering presenterar en materia vars verkningar en lekman kan ha mycket svårt att klart genomskåda. Här krävs ändring av 19 olika lagar plus en ny lag, som nu skall stiftas. Till dessa ändringar och förslag har justitieministern också gjort kommentarer, och hans uttalanden kommer att ha betydelse vid lagens praktiska handhavande. Även om det varit en svår materia att rätt förstå, har vi inte kunnat bli helt eniga i utskottet. Jag skall, herr talman, försöka att i korthet ge en bakgrund till att vi inte har kunnat ansluta oss på alla punkter till utskottsmajoritetens förslag. Till den behövandes hjälp skall offentligt biträde kunna förordnas. De olyckliga behövande kan finnas i många situationer. De kan vara alkoholskadade, nervöst sjuka, föräldrar till barn med avvikande beteende. De kan vara ungdomar och föräldrar till ungdomar som det har gått snett för på olika sätt, och många, många flera. Alla har dock ett gemensamt behov av att få hjälp att rent mänskligt reda upp sin egen situation och att ta vara på sin lagliga rätt i det sammanhanget. I regel är också de behövande i ett socialt ogynnsamt läge. Ofta har dessa en attityd mot samhället där misstanken att bli överrumplad eller lurad omöjliggör ett förtroendefullt samarbete för vård och behandling. Några centerpartister med Larsson i Luttra i spetsen har tagit upp de här problemen i en motion, där de begär att offentligt biträde skall förordnas då inte särskilda skäl talar däremot. Egentligen råder väl inga delade meningar om detta. Utskottet har också skrivit välvilligt i sin motivering för avstyrkande av motionen, men vi anser det befogat att nu, när vi går att fatta beslut i frågan, anmäla att vi här har en avvikande mening.

Hela vår vårdfilosofi bygger ju på en lojal och accepterande medverkan från den vårdades sida. Hur skall samhället kunna nå en accepterad medverkan, om vederbörande blir vägrad hjälp redan på det stadium, där det gäller att tillvarata hans lagliga rättigheter? Ofta upplever den olycklige enskilde samhället som en auktoritär motpart med förkrossande myndighet. Jag har nyss läst Åke Wassings Gropen i skogen, som ger en inblick i hur en ung människa upplever anstaltsinstitutionens välmenta hjälp. Förtroendet för hjälpen är nödvändig om behandlingen skall lyckas. När både utskottet och departementschefen säger att inför nyordningen bör vi av ekonomiska skäl vara försiktiga och pröva oss fram, så är detta i och för sig riktigt. Men om nu behandlingsresultatet äventyras eller behandlingen helt misslyckas genom att den det gäller får en från början felaktig inställning till samhällets avsikt med vården, då gör inte samhället någon ekonomisk vinst. En misslyckad återföring på denna grund blir mycket dyrare för samhället, och för personen i fråga kan det ju innebära en katastrof. Med hänsyn till departementschefens uttalande och utskottets skrivning om restriktivitet anser vi oss förpliktade att nu, när reformen införes, anföra dessa synpunkter. Jag vill till justitieministern säga att jag hoppas att de synpunkter som vi anför i reservationen verkligen prövas när effekten av lagen, såsom man nu har sagt, skall genomgås. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen 1 vid punkten A i justitieutskottets betänkande nr 1. Vid punkterna B och C har jag inte annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Beträffande behörighetskravet för det offentliga biträdet anser jag i likhet med utskottsmajoriteten att något examenskrav inte skall uppställas för behörighet. Det viktigaste är att vi får kunniga och lämpliga personer att förordna. Rent psykologiskt är det också, som jag tidigare har anfört, viktigt att det, om möjligt, blir ett förtroendefullt samarbete mellan den behövande och biträdet. Jag tror att detta är väldigt viktigt om man skall lyckas med den framtida vården. Beträffande yrkandet under E, som avser rättshjälp åt företagare, kan det möjligen genmälas att det egentligen inte hör till denna proposition. Men vi anser att frågan om näringsidkarnas rätt till rättshjälp är så viktig att vi återkommer med det kravet vid varje tillfälle som detta är möjligt. Vi har ju också härvidlag flertalet remissinstanser med oss. Det speglar inte verkligheten om riksdagen tror att företagaren i allmänhet har försäkring som täcker rättsskyddet. Inte heller har en vanlig småföretagare någon fond att ta av om han blir angripen och måste värja sin lagliga rätt. För många småföretagare är biträdeskostnader vid en process inte normala företeelser, som utskottet skriver. Det måste anses stötande att en näringsidkare kan bli angripen och tvingad att föra process mot en person som får allmän rättshjälp medan han själv kan bli helt utblottad i kampen för att värja sin rätt. Den angripande kan processa nästan gratis under vissa förhållanden, medan den som tvingas att värja sin rätt på egen bekostnad blir helt utblottad. Även i detta avseende hoppas jag att den framtida prövning som ställts i utsikt skall mer realistiskt se på dessa frågor. Orättvisan är för den som känner förhållandena så uppenbar. Många företagare kan nu, i rädslan för en oviss och kostnadskrävande process, pressas att godta lagstridiga och orätta krav, framställda i medvetande om att företagaren själv riskerar en måhända dyrbar process med en motpart som med allmänt stöd kan ta processkostnaden. Herr talman, med de här korta motiveringarna vill jag yrka bifall till reservationen 4 till utskottsbetänkandet. Jag tror också att kammaren uppskattar om jag slutar här. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Folkpartiet har i många år begärt ökade möjligheter till rättshjälp för enskilda parter inte bara i rättegång vid allmän domstol utan också i processer vid förvaltningsdomstolar och förvaltningsmyndigheter. Det är glädjande att regeringen nu lagt fram ett förslag till rättshjälp i en viktig del av förvaltningsprocessen och förvaltningsförfarandet i övrigt, nämligen den som främst handlar om administrativa frihetsberövanden och övriga tvångsåtgärder inom barnavården, nykterhetsvården, kriminalvården i frihet, mentalvården och utlänningslagstiftningen. En av de allra viktigaste rättssäkerhetsgarantierna i en process, vare sig den förs vid allmän domstol, vid förvaltningsdomstol eller i förvaltningen i Övrigt, är rätten för en enskild part att få ett kunnigt biträde vid sin sida. Det är inte lätt för den enskilde att utan hjälp tillvarata sin rätt inför myndigheterna, särskilt inte när det t.ex. är fråga om att överklaga en myndighets beslut till högre instans. Och även om en förvaltningsmyndighet har att tillse att den enskilde partens rätt tillvaratas, så uppfattar den enskilde i verkligheten ofta — om också med orätt — myndigheten såsom sin motpart. Enligt propositionen skall den enskilde parten ha rätt att få biträde, om det behövs ett biträde. Departementschefen framhåller särskilt att avgörande därvidlag inte är om parten själv tycker att han behöver hjälp, utan det måste föreligga ett objektivt motiverat behov av biträde. Och det kan kanske låta bra. Men för den enskilde parten, som själv anser att han behöver ett biträde, måste det kännas egendomligt att få begäran om biträde avslagen, t.ex. med den motiveringen att frågan om att beröva parten hans frihet är så klar att det inte behövs något biträde när man skall avgöra saken. Särskilt starkt kan behovet av biträde kännas för en part som redan är berövad friheten. Det är väl ganska lätt att föreställa sig den känsla av hjälplöshet som kan uppkomma hos den person som sitter inspärrad i häkte eller någon annanstans och som begär att få ett biträde till sin hjälp men får en sådan begäran avslagen av myndigheten. I reservationen 1 av folkpartiets och centerpartiets ledamöter i utskottet hävdas att den enskilde bör ha rätt att, om han så begär, få ett offentligt biträde. Undantag bör göras bara om ett offentligt biträde skulle vara uppenbart onödigt. Jag tror att ett dylikt undantag skulle vara ganska sällsynt i sådana fall där den enskilde är berövad friheten eller processen gäller ett frihetsberövande, och det är förhållandet i ett mycket stort antal av de ärenden som det här är fråga om. Vi reservanter har inte haft möjlighet att utforma en lagtext i anslutning till vårt yrkande, och därför föreslås i reservationen att riksdagen skall begära att Kungl. Maj:t utformar ett dylikt förslag och framlägger det för riksdagen i sådan tid att ändringen kan träda i kraft samtidigt med lagstiftningen i övrigt, alltså den 1 juli i år. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1. I reservationen 2 föreslår herr Henmark och jag en modifikation av propositionens förslag att det skall vara rättshjälpsnämnden i länet som utser det offentliga biträdet. Vi godtar departementschefens uttalande om att det kan vara lämpligt att den nämnden i regel utser biträdet, eftersom det är fråga om en mängd olika myndigheter och en mängd olika situationer och det naturligtvis är önskvärt att man får en viss enhetlighet när det gäller att förordna biträde. Men vi menar att i de fall där parten är berövad sin frihet är det mycket viktigt att han inte skall behöva sitta inspärrad längre tid än nödvändigt. Därför vill vi inte godta ett dröjsmål som beror på att vederbörande myndighet eller parten själv skall behöva gå omvägen över rättshjälpsnämnden för att få ett biträde förordnat. Rättshjälpsnämnden måste i så fall begära in erforderligt material från den myndighet som handlägger ärendet och på grundval av det pröva frågan om biträdesförordnandet. Och det tar en viss tid. Nu säger utskottets majoritet att denna sak kan ordnas mycket snabbt. Myndigheten kan göra en kort sammanställning av de sakförhållanden som motiverar ett biträde. Sådana frågor kanske t.o.m. kan ordnas per telefon. Vi vet emellertid inte hur dessa rättshjälpsnämnder kommer att fungera. Om frågor av detta slag kan ordnas enkelt och snabbt med ett telefonsamtal, så är det naturligtvis bra, men erfarenheterna av de allra flesta statliga myndigheter, både domstolar och andra, är att statsmakterna ger myndigheterna för litet personal, och resultatet blir en eftersläpning i arbetet. Och även om man kan ge sådana här frågor en viss förtur kan det ändå innebära att parten får sitta omhändertagen i onödan. Jag kan ta ett exempel från kriminalvården i frihet. Där får man ibland omhänderta någon för att återföra honom till en anstalt eller av annan anledning. I sådana fall brukar man försöka att mycket snabbt få till stånd en förhandling, där det kan hända att vederbörandes sociala situation kan redas upp och frihetsberövandet därigenom upphöra. Det är ett ganska vanligt fall. Och då menar jag att det är ganska onödigt och icke godtagbart att vederbörande skall sitta omhändertagen därför att ett omständligt förfarande inför rättshjälpsnämnden fördröjer hela frågan. Vi föreslår därför att den myndighet som behandlar ärendet i sådana fall skall ha möjlighet att själv förordna biträde på samma sätt som t.ex. en domstol förordnar biträde åt den som sitter anhållen eller häktad. Herr talman! Jag yrkar sålunda bifall även till reservationen 2. Sedan finns det ytterligare två reservationer. I reservationen 3 tar man upp frågan om de kvalifikationer som bör ställas på ett offentligt biträde. Det är klart att sådant biträde skall vara en kunnig och lämplig person, som herr Dockered uttryckte saken, men ofta dokumenteras väl kunnigheten genom att man har genomgått en viss utbildning och avlagt en viss examen, och lämpligheten får bedömas av den myndighet som förordnar biträdet. I propositionen sägs bara att biträdet skall vara lämpligt. I reservationen föreslås att man skall använda samma formulering som när det gäller rättshjälp i allmänhet, främst vid domstol, dvs. att till biträde skall förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller annan person som är lämplig för uppdraget. Skillnaden mellan propositionens lagtext och reservanternas förslag är väl inte särskilt stor, men även i de fall som gäller administrativa tvångsåtgärder är det många gånger fråga om rent rättsliga bedömanden, och ofta är det också fråga om överklagande till högre instans av ett beslut om frihetsberövande. Vi reservanter tycker därför att det är ganska naturligt, för att inte väcka missförstånd vid tillämpningen, att man formulerar behörighetskravet i detta fall på samma sätt som när det gäller rättshjälp i allmänhet. Vad den enskilde parten behöver även i förvaltningsprocesser är ju ett biträde som kan lagstiftningen och som kan föra hans talan i ganska formella processuella förfaranden. Vad slutligen reservationen 4 angår gäller det en fråga som behandlades redan när riksdagen antog rättshjälpslagen förra året. Herr Dockered har närmare utvecklat behovet för en näringsidkare av att kunna få rättshjälp i många fall, även när det inte gäller hans privata angelägenheter utan då det rör sig om frågor som angår hans näring. Det kan gälla en hantverkare, en jordbrukare eller en småföretagare i största allmänhet. I förarbetena till lagen har också sagts att det skall finnas möjlighet härtill, och i lagtexten talas om att sådan möjlighet skall finnas när särskilda skäl föreligger. Men vi tycker, som herr Dockered redan har framhållit, att lagen är alltför restriktiv mot dessa näringsidkare, och vi har begärt en mera generös utformning av lagtexten för dessa fall. Herr Dockered har utvecklat den frågan närmare, och jag skall inte ta upp tiden med att ytterligare tala om den. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall även till reservationen 4.

Herr talman! Jag hade tänkt att säga några ord om behörighetskraven för den som förordnats till biträde i sådana här sammanhang. Herr Ernulf har utvecklat saken, och jag har därför kanske inte så särskilt mycket att lägga till. Låt mig emellertid konstatera att det, trots att det finns en reservation som bygger på en motion som jag ursprungligen är upphovsman till, inte föreligger några skillnader i de grundläggande värderingarna. Både majoriteten och minoriteten i detta ärende är ju angelägna om samma sak, nämligen att den som är i behov av rättshjälp också skall kunna få ett biträde som kan erbjuda bästa möjliga och effektivast möjliga hjälp. Sedan kan man naturligtvis ha litet olika uppfattningar om hur man skall komma fram till ett sådant förträffligt resultat.

Går man till de remissyttranden som inhämtats i detta ärende kan man nästan genomgående finna att hovrätter, länsstyrelser och andra verk har tagit fram sådana motiv, som man skulle kunna använda för att motivera en skärpning av kompetenskraven. Egentligen är det väl bara Föreningen Sveriges socialchefer som hälsat departementschefens förslag med riktig tillfredsställelse. Man känner naturligtvis sin egen kompetens, när man har en utbildning av det slaget, och man har helt naturligt i sin verksamhet kanske inte mött personer som varit så insatta i rättsliga frågor. Varför har man inte mött sådana? Ja, det beror naturligtvis på att man hitintills inte har haft den möjlighet som nu erbjuds att engagera advokater eller deras biträden i den här verksamheten på för den rättshjälpssökande ekonomiskt tillfredsställande villkor. De möjligheterna kommer man att få i fortsättningen, och det är väl mycket sannorlikt att det blir advokater och biträdande jurister som kommer att vinna en större erfarenhet på detta område med tiden, och det skall vi egentligen bara vara glada över. Det finns givetvis bekymmer i samband med förslaget, och jag håller mig här till socialchefernas uttalande där de anknyter till folk med en viss utbildning och säger att de är bra och att de har erfarenhet av det hela. Ja, visst är de bra. Men var är de i allmänhet verksamma? I allmänhet är de verksamma inom olika förvaltningar. Naturligtvis skall som biträden inte engageras folk som är anställda i den förvaltning där ärendet är anhängigt — det har också sagts i propositionen eller någon annan handling. Inte heller kan man ta folk från angränsande institutioner — eller hur det nu står i handlingarna. Men det är alldeles klart att flertalet av de människor man har tänkt som lämpliga biträden ändå är anställda någonstans. Det är väl ändå inte meningen att detta förslag skall utveckla sig till en möjlighet till någon sorts extraknäck för dem som tjänstemannamässigt sysslar med frågor av aktuellt slag. Jag kan inte på rak arm tänka mig så många fritt arbetande socionomer och var de egentligen skulle arbeta. Jag uppfattar detta som ett rättssäkerhetsmoment att man som biträde har någon som är fristående i förhållande till de offentliga myndigheterna och inte känner något beroende. En fristående privatpraktiserande jurist kan litet hårdare och bestämdare engagera sig i ett ärende utan hänsyn till kolleger. Det tror jag är en vinst för den rättssökande. Jag skall inte överdriva detta, men jag vill betona att en sådan här situation kan man nog ändå tänka sig in i. Ja, herr talman, jag sade inledningsvis att jag inte tror att det är så mycket som skiljer oss — det sade herr Ernulf också. Hade det varit fler kolleger i kammaren kan det hända att man hade kunnat övertyga dem. Nu misströstar jag litet om detta. Jag yrkar likväl bifall till reservationen

Herr talman! Den rättshjälpsreform som träder i kraft den 1 juli i år och som riksdagen fattade beslut om förra året är en synnerligen viktig och ur jämlikhetssynpunkt angelägen reform. I propositionen 132 från förra året som vi behandlar nu finns åtskilliga kompletteringsförslag till den rättshjälpslag som vi, som sagt, behandlade förra året. Även de förslag som finns i denna proposition hälsar jag med stor tillfredsställelse. Jag har i anslutning till denna proposition tillsammans med ett par partikamrater väckt ett par motioner, och jag skall något ta upp en av dessa motioner. I de nu existerande kommunala och landstingskommunala rättshjälpsanstalterna har man möjlighet att för klienter som inte behärskar svenska språket — alltså för utlänningar — erbjuda en tolkservice när de besöker rättshjälpsanstalter. I den rättshjälpslag som riksdagen alltså redan fattat beslut om finns den här frågan inte med — den är inte löst. Inte heller i den proposition som vi nu behandlar har man lagt något förslag om hur man skall klara den här frågan efter den 1 juli. Erfarenheterna från de kommunala och landstingskommunala rättshjälpsanstalterna visar emellertid att en mycket stor del av de klienter som har behov av rättshjälp just är utlänningar. Jag har i min motion exemplifierat detta med statistik från Göteborgs stads rättshjälpsanstalt avseende år 1971, då över 700 klienter inte kunde svenska språket och hade behov av tolkservice.

Man blir speciellt orolig inför framtiden, när man tar del av domstolsväsendets organisationsnämnds promemorior. Det är nämligen domstolsväsendets organisationsnämnd som tar fram det erforderliga underlaget till den proposition angående de allmänna advokatbyråernas organisation som vi väntar till vårriksdagen. I en promemoria från oktober 1972 säger organisationsnämnden just beträffande tolkfrågan följande med anledning av framställningar från cheferna för rättshjälpsanstalterna: ”De kostnader som åsyftas från rättshjälpsanstalternas sida är kostnader för tolkning som behövs vid handläggningen av olika ärenden på advokatbyrå. Några bestämmelser om dessa kostnader finns inte i rättshjälpslagen. Det synes knappast kunna komma i fråga att advokatbyråerna i särskild ordning skulle kunna få ersättning för de kostnader som uppkommit för tolk och som den enskilde rättssökanden inte kunnat betala.

Utskottet är positivt till motionen men vill inte tillstyrka den utan hänvisar till en lagrådsremiss, i vilken departementschefen sagt att denna fråga skall tas upp till behandling i samband med förslag till organisation av samhällets rättshjälp. Vi har alltså att emotse en sådan proposition. Jag tycker emellertid att utskottet klart borde ha sagt ifrån att det förutsatte att propositionen skulle komma att innehålla förslag innebärande att den nuvarande ordningen bibehålles och att tolkservicen kommer att fortsätta. Jag vet mycket väl att tolkservicen vid rättshjälpsanstalterna är en detalj i ett större sammanhang, nämligen samhällets tolkservice över huvud taget. Om det på ett område i dag finns en tillfredsställande ordning, måste det på ett tidigt stadium lämnas garantier för att den ordningen inte förändras i och med att man byter huvudman, vilket sker fr.o.m. den 1 juli då staten inträder som huvudman.

Herr talman! Det är i och för sig glädjande att det tycks råda så stor enighet om att propositionen 132 om den s.k. rättshjälpsreform 2, som vi nu behandlar, är välkommen såsom komplettering till den stora och genomgripande reform om samhällets rättshjälp som riksdagen fattade beslut om förra året — en reform som för övrigt kanske ännu inte har fått den genomslagskraft som man skulle ha förväntat. Det beror förmodligen på att den ännu inte har trätt i kraft; innan den gjort det lär det väl inte komma in i det allmänna medvetandet vilken betydelse den har. Det finns ett antal reservationer till det betänkande vi har att behandla i dag, men det förringar egentligen inte intrycket av att det råder en känsla av stor och allmän tacksamhet över att vi har fått det här förslaget från justitiedepartementet.

Detta gör alltså att man bör iaktta en viss aktsamhet när det gäller att gå vidare i mera liberal riktning, vilket yrkas i en rad av reservationerna. Jag skall bara göra några korta kommentarer till reservationerna. Jag ber herr talmannen om ursäkt, ifall jag håller på något längre än vad jag har aviserat, men om jag skall kunna bemöta vad som tidigare har sagts, kanske det tar litet längre tid. I reservationen 1 av herr Dockered m.fl. talas om förutsättningarna för förordnande av offentligt biträde. Där vill man gå betydligt längre än vad som har föreslagits i propositionen och vad som har tillstyrkts av utskottets majoritet. Man stöder sig därvid på de motioner, nr 1914, 1915 och 1916, som har väckts, och hemställer hos Kungl. Maj:t om ett nytt förslag, där hänsyn skall tas till vad som har anförts i reservationen. Det innebär egentligen att man kräver att det skall föreligga oinskränkt rätt för part som så begär att få offentligt biträde. Att gå med på detta är väl att sträcka sig längre än vad som är rimligt i det här sammanhanget, eftersom det onekligen kan förekomma fall — och detta medges också i reservationen — då det är alldeles uppenbart att offentligt biträde ej behövs. Men när man i samma andedrag säger att det praktiskt taget inte kommer att förekomma några andra fall än där vederbörande löper risk att förlora sin frihet eller redan är berövad friheten, och att man under sådana förhållande icke skall neka förordnande av biträde, betyder det i realiteten att man vill ha rätt utan undantag, om part så begär, att få offentligt biträde. Det där låter mycket sympatiskt, men vi bör också hålla i minnet att vi ännu inte vet vilka anspråk den nya reformen kommer att ställa, inte bara på våra ekonomiska resurser, utan också på de personella resurser vi har att ställa kvalificerat biträde till förfogande. Om man då lämnar oinskränkt sådan rätt åt många människor som egentligen inte skulle behöva denna hjälp att få den, kan därmed andra människor, som bättre skulle behöva hjälpen, berövas möjligheten att få den. De som har talat för reservationen 1 har här citerat propositionen om att man visserligen skall ta hänsyn till den enskildes egen bedömning men att detta i allmänhet inte får vara avgörande, utan man skall basera beslutet på en objektiv bedömning av behovet. Jag föreställer mig då att i denna objektiva bedömning måste ingå en avvägning av vederbörandes psykologiska skäl för att vilja ha ett biträde vid sin sida.

Om man tolkar propositionens uttalande på det sättet, har man i väsentlig mån tillgodosett de önskemål som finns bakom reservationen 1 utan att därmed ge sig in på en formulering som kan föra oss längre än vi har avsett. Jag vill sålunda med hänsyn till vad vi har anfört i utskottets betänkande yrka bifall till utskottets förslag, vilket innebär avslag på reservationen 1. I reservationen 2 har herrar Ernulf och Henmark tagit upp frågan om den beslutande myndigheten. Man yrkar där att den myndighet som har att handlägga ärendet också skall ha rätt att förordna om biträde i de fall då det är fråga om frihetsberövande. Om man skulle följa denna reservation, betyder det att man skulle få en uppspaltning av de myndigheter som skulle ha rätten att förordna biträde, och det skulle få vissa besvärliga konsekvenser för en enhetlig rättstillämpning och kanske också för våra möjligheter att på ett rationellt sätt utnyttja den kader av kunniga biträden som vi har till förfogande. Även om man givetvis, som det sagts i propositionen, kan anföra skäl för både den lösning som reservanterna förordar och den lösning som departementschefen har stannat för, har utskottet funnit att man bör följa propositionens förslag med hänsyn till de stora fördelar som därmed följer. Därför har vi yrkat avslag på de motioner som framfört yrkanden i denna del. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen 2. I reservationen 3 har fru Kristensson m.fl. tagit upp behörighetskraven för offentligt biträde. I reservationen yrkar man med stöd av motionen 1917 av herr Lidgard, som han även nu har kommenterat, att 44 8 i förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen skall få den lydelse som återfinns i reservationen. Här föreligger alltså ett förslag till lagtext, vilket inte är fallet rörande de övriga reservationerna, där man förväntar sig att Kungl. Maj:t skall knäcka frågan om att formulera en lagtext enligt reservanternas inte alltid så kristallklara intentioner. Jag skulle vilja understryka, att vi redan i förra årets beslut om allmän rättshjälp godtog principen om att i vissa fall biträde i rättshjälp inte alltid måste vara jurist men att huvudregeln dock skulle vara ått till offentligt biträde skulle förordnas advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. När det gäller offentligt biträde i administrativa mål delar utskottsmajoriteten departementschefens uppfattning att det här oftare kan förekomma fall, då allsidig erfarenhet inom det speciella område saken gäller kan vara betydelsefullare än formell juridisk kompetens. Vi har således ingenting att invända mot den i propositionen föreslagna formuleringen. Herr Lidgard säger ju själv, att han är förvissad om att vi så småningom kommer att få ett större antal jurister med erforderlig erfarenhet inom de speciella områden det här gäller. Därmed har han väl också erkänt att vi i dag kanske inte har det, vilket är ett ytterligare skäl till att man skall lämna möjlighet till ett mera vidsträckt personval för att man i det här fallet skall få fram rätte mannen att hjälpa dem som behöver hjälp. Vi är ense om att alla skall ha tillgång till bästa möjliga hjälp i sin speciella situation. Reservationen 4 av fru Kristensson m.fl. tar upp frågan om rättshjälp åt näringsidkare. Herr Dockered sade att den här frågan egentligen inte hör hit. Men han anser den vara så principiellt viktig att han tar upp den igen, trots att riksdagen förra året fattade ett beslut som innebar avslag på de tankegångar som ventileras i denna reservation. Reservanterna lät sig inte övertygas i fjol, och det är kanske naturligt att de återkommer i år. Jag har en känsla av att de gör det mera av principiella skäl än av verklig övertygelse om att de skall få riksdagen att ändra ett principbeslut. Mot bakgrunden speciellt av vad utskottet uttalade förra året, att man får se vad erfarenheten av den nya lagen ger oss, får vi väl ta upp frågan till förnyat övervägande i sinom tid, om anledning därtill finns. Nu har den allmänna rättshjälpslagen ännu inte trätt i kraft, och vi har alltså ingen erfarenhet att stödja oss på. Under sådana förhållanden finns det inget skäl för riksdagen att nu göra avsteg från ett beslut som man fattade i fjol. Vi tycker nog det är klokast att vänta och se, och jag yrkar därför bifall till utskottets förslag även på den här punkten. Därigenom tror jag att jag har gått igenom de punkter som det har funnits anledning att kommentera. Det innebär alltså att jag till alla delar yrkar bifall till utskottets förslag, innebärande avslag på de motioner som har behandlats.
Herr talman! Vi har varit litet oroliga över de uttalanden som gjorts i förarbetena till lagen om möjligheten att få ett biträde förordnat för den som så behöver. Efter att ha lyssnat till utskottets talesman fröken Bergegren har inte min oro blivit stillad. Hon säger att om man anser att misstron hos den det gäller är befogad skall man på grundval därav bedöma om vederbörande skall få hjälp i sina rättsliga krav. Jag tror att det kommer att utnyttjas på ett sätt som knappast är avsett. Nu säger både utskottet och statsrådet att vi skall avvakta erfarenheterna något år. Jag hoppas att man skall göra en objektiv bedömning så att de farhågor som vi reservanter har framfört inte skall bestå någon längre tid. Beträffande frågan om näringsidkares rätt till rättshjälp över huvud taget tror jag att vi ganska snart kommer att få kraven illustrerade. Man kommer då att upptäcka att det inte finns någon jämlikhet. Jag vill understryka att det är viktigt att skapa jämlikhet på detta område.

Herr talman! Även om det ofta är så att de människor, herr Dockered, som blir föremål för administrativa frihetsberövanden betraktar den administrativa myndigheten som sin motpart och inte är villiga att erkänna att myndigheten både har motiv för och skyldighet att tillgodose deras intressen, så har i alla fall vi som politiker anledning att betona att vi anser det självklart att myndigheterna skall beakta dessa synpunkter. När jag menar att man skall ta skälig hänsyn till vederbörandes psykologiska motivering för att vilja ha ett biträde är det just därför att jag förutsätter och tror att myndigheterna har en ganska klar insikt om att även om man vet med sig att man handlar i vederbörandes eget intresse man också skall förstå dennes situation och inse värdet av att han vid vissa tillfällen har ett biträde vid sin sida. Jag tror att vi med tillförsikt skall se tiden an och avvakta erfarenheterna av den här lagen, innan vi kommer till några bestämdare slutsatser på denna punkt. Jag tycker också det skall bli intressant att i framtiden se hur lagen verkar när det gäller de enskilda företagarna. Vidare vore det kanske rätt intressant att få klarhet i vilka kategorier som reservanterna verkligen avser när man tydligen inte alltid varit till freds med de deklarationer som tidigare har gjorts om de fall där det är alldeles uppenbart att även en enskild näringsidkare skall ha rätt till allmän rättshjälp. Jag glömde, herr talman, när jag var uppe sist att kommentera vad herr Hugosson sade om ersättning för kostnader för utomprocessuell tolkning. Nu är herr Hugosson och jag i sak rörande eniga om behovet av att frågan löses, men rent tekniskt är det på det sättet att när vi har en förklaring från departementet om att man kommer att lägga fram ett förslag om en frågas lösning, så brukar vi inte göra några uttalanden om i vilken riktning eller på vad sätt den frågan skall lösas. Vi har emellertid i utskottet mycket klart sagt ifrån att det är angeläget att denna fråga får en lösning. Vi väntar alltså på att få se det förslag som Kungl. Maj:t kommer att lägga. Om vi sedan finner att det inte är tillfredsställande, har ju både herr Hugosson och jag rätt att motionera om saken. Det är vad jag kan säga för dagen.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord med anledning av motionen 1163 som jag väckt här i riksdagen.

För att en kvinna skall ha rätt till tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring 14 kap. 2§ krävs att legalt äktenskap har förelegat. Denna fråga behandlades i riksdagen år 1964 av andra lagutskottet. Utskottet sade då att frågan bör beaktas och utredas, men ännu har ingenting skett. Det är därför och på grund av ett enskilt fall som jag har motionerat. Jag anser att detta är en angelägen fråga som bör lösas snarast. Det enskilda fall som jag åberopat berör en kvinna, som jag medvetet kallar änka trots att hon inte varit legalt gift, och förklaringen till det är följande: Hon har sammanbott med mannen i 39 år; de har en pojke tillsammans och han var vid faderns död 28 år gammal. På grund av att mannen och kvinnan inte varit gifta kunde kvinnan inte erhålla tilläggspension, och här åberopades lagen om allmän försäkring som jag tidigare omnämnt. Endast av den anledningen att de inte gift sig får hon inte tilläggspension. Det är detta som jag vänder mig emot, och jag menar att samma förhållande borde gälla som för änkas rätt till folkpension i form av änkepension.

Kommittén säger vidare att i den nuvarande familjerättsliga lagstiftningens regler om giftorätt och arv jämställs inte samboende kvinna med hustru, och motsvarande regler gäller inom den statliga och kommunala tjänstepensioneringen. Jag anser inte att detta riktigt hör ihop med den fråga som jag har avsett med min motion. Den fråga som jag har tagit upp borde kunna lösas separat. Jag vill åberopa ett annat sammanhang där en man och en kvinna som lever tillsammans utan att vara gifta med varandra blir behandlade som om de vore äkta makar, nämligen i skattehänseende. Denna ordning Jag har inget yrkande, eftersom en utredning behandlar problemet, men jag Loppas verkligen att den här frågan, som jag anser är viktig, löses med det snaraste. Om jag kan tyda utskottets skrivning riktigt har väl utskottet samma mening: när man arbetat med dessa problem sedan 1964 borde man väl kunna komma till något resultat! Därför är alltså min innersta önskan att det hela måtte ordnas med det snaraste.